Herr talman! Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att medborgare och företag ska ha tillgång till statlig, offentlig och privat service som skapar grundläggande förutsättningar för en hållbar landsbygdsutveckling i vårt land. Regeringen har i den förvaltningspolitiska propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt framhållit att utgångspunkten för myndigheternas service ska vara en likvärdig tillgång till service för alla. Myndigheterna avgör i stor utsträckning själva, utifrån de mål för verksamheten som riksdagen och regeringen fastställer, hur den egna verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt tillgodose medborgares och företags behov. Flera myndigheter samverkar i dag i gemensamma servicekontor såväl med andra myndigheter som med kommuner. Samverkan bygger på den så kallade samtjänstlagen. På det sättet kan myndigheterna säkerställa lokal närvaro på orter där man annars inte skulle kunna vara närvarande. Regeringen säger i den förvaltningspolitiska propositionen att man ska ta ställning till om det behöver ställas tydligare krav på service och tillgänglighet på myndigheterna. I detta syfte har Statskontoret på regeringens uppdrag tagit fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan. Detta underlag bereds för närvarande i Regeringskansliet. I Regeringskansliet bereds också ett förslag om ändringar i samtjänstlagen för att ytterligare förtydliga förutsättningarna för samverkan. Det är enligt regeringens mening också viktigt att överväga om statliga myndigheters lokalisering i ökad utsträckning kan få en spridning över landet. Det handlar om att noga pröva om nya myndigheter kan lokaliseras utanför storstäderna, i första hand till länscentrum eller andra större orter. En utgångspunkt vid ett sådant övervägande ska vara att myndigheterna ska ges goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. En väl fungerande statlig förvaltning har stor betydelse för Sveriges utveckling och den regionala tillväxten. Det sker dock främst genom att ge förutsättningar för den privata sektorn att utvecklas, genom god service och tillgänglighet, genom rättssäker myndighetsutövning och genom stöd när det behövs. Tillgänglighet till service är en av förutsättningarna för attraktiva miljöer och hållbar regional tillväxt i gles och landsbygder. Regeringen har därför under åren 2009-2014 beslutat om 145 miljoner kronor extra på särskilda insatser inom området kommersiell service. Till det ska läggas de cirka 35 miljoner kronor som länen årligen satsar inom samma område. För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i gles och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett regionalt serviceprogram. Det är tillgången till kommersiell service som ska vara utgångspunkten för programmens insatser. Genomförandet i programform ökar förutsättningarna för att på regional och lokal nivå samla resurser för servicerelaterade insatser och därigenom åstadkomma största möjliga samhällsnytta med tillgängliga medel. Programmen bidrar till att skapa en helhetssyn kring den kommersiella och offentliga servicens betydelse för möjligheten att vistas, verka och växa i alla delar av landet. Programmen ska därför i möjligaste mån samverka med övriga program och strategier för regional tillväxt. I särskilt sårbara och utsatta glesbygder bör staten ta ett särskilt ansvar för att medborgare och företag även fortsättningsvis ska ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service. Regeringen avser att utreda förutsättningar för att stödja tillgängligheten till kommersiell service i särskilt sårbara och utsatta områden samt hur det skulle kunna utformas. Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet. Andre vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.